Fru talman! Mikael Eskilandersson har frågat bostadsministern om han avser att agera mot EU-kommissionens förslag till tvång på solpaneler på fastigheter och i så fall hur. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vi är nu i en situation där Ryssland har invaderat Ukraina, och det är brådskande att fasa ut beroendet av fossil energi. EU-kommissionen har därför presenterat ett meddelande med förslag om en övergripande plan för hur EU ska frigöra sig från importen av fossila bränslen från Ryssland. Planen kallas REPowerEU. Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till möjliga åtgärder för att minska beroendet av fossila bränslen och anser att det bör fasas ut så snabbt som möjligt. Regeringen anser vidare att alla fossilfria energislag måste kunna bidra till omställningen. Regeringen anser också, likt kommissionen, att en ökad ambition gällande solenergi i EU kan bidra till att fasa ut användningen av fossil energi. Regeringen avser att verka för att EU-lagstiftningen för bebyggelsen ska främja teknikneutrala och kostnadseffektiva val av hållbara fossilfria energislag. Regeringen avser också att verka för att EU-lagstiftningen för bebyggelse ska ge flexibilitet för medlemsstaterna så att utbyggnaden av solenergi kan ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och i enlighet med medlemsstaternas olika förutsättningar. I kommissionens förslag finns också en möjlighet för medlemsstaterna att göra undantag för byggnader baserat på den tekniska och ekonomiska potentialen samt byggnadernas egenskaper. Det innebär att vi sannolikt kommer att kunna undanta byggnader där det inte är kostnadseffektivt eller tekniskt möjligt att installera solpaneler.

Fru talman! Tack, Khashayar Farmanbar, för svaret! Tidigare har det kommit krav från EU om att alla byggnader ska vara nollemissionshus senast 2050, och nu kommer man alltså med nya krav på hur bostadshus i Sverige ska utformas och byggas. Jag vill dock börja med att göra det tydligt att jag helt instämmer i att vi ska sluta importera fossila bränslen eller något annat från Ryssland. Importen till Sverige är kanske något begränsad i jämförelse med andra länder, men man kommer aldrig ifrån att varje krona som går till ryska intressen är ett stöd till den vansinniga invasion av Ukraina och de hemskheter som Ryssland är ansvarigt för. Inte en krona borde gå till Ryssland. Men med det sagt måste vi också se att det förslag som regeringen nu tydligen välkomnar inte är en bra lösning för svensk del. Jag anser att EU i stället för att ställa detaljkrav på hur vi ska bygga våra byggnader borde kräva att alla länder är självförsörjande på energi, så att vi inte behöver använda Rysslands tillgångar. Solpaneler på hus i norra Sverige är knappast en lösning för att bli oberoende av Ryssland - tvärtom, för var kommer dessa att tillverkas, och med vilken energi? I dagsläget tillverkas de flesta solceller i Kina. Förra året kom det dessutom skräckuppgifter om hur arbetare i Kina utnyttjas under slavliknande förhållanden för att göra solceller för den svenska marknaden. Enligt uppgifter från förra året är det i princip bara solceller från Kina som används i Sverige. År 2018 skedde cirka 70 procent av världens produktion av solceller i Kina. Och håll i er nu, för majoriteten av energin som används vid produktionen av solceller är fossil - och var kommer den fossila energin i Kina ifrån? Det är en ganska viktig fråga nu när de måste öka exporten av solceller till EU eftersom det kommer att byggas väldigt mycket solpaneler här. Därmed kan Kina förväntas öka sin import av fossil energi. Kina får huvuddelen av sin fossila energi genom import från Ryssland. Man importerade 8,42 miljoner ton rysk råolja, inte under hela förra året utan enbart under maj i år. Enligt data från det kinesiska tullverket importerades 8,42 miljoner ton råolja i maj. Det är en ökning med 55 procent jämfört med för bara ett år sedan, och det motsvarar i runda slängar 1,98 miljoner ton fat per dag. Ryssland har därmed återigen seglat upp som världens främsta exportör av råolja, trots våra sanktioner. Det gör de alltså mycket på grund av att Sverige och andra länder satsar på solpaneler - och även annan import från Kina, i och för sig. Mer solpaneler i Sverige innebär alltså ett direkt bidrag till Rysslands krigföring. Den som har tagit fram förslaget att solpaneler ska stoppa Rysslands exportmöjligheter har verkligen inte tänkt i mer än ett led. Vi brukar prata om hur viktigt det är att kunna tänka i flera led, och regeringen är experter på att förenkla verkligheten och missa det som faktiskt är viktigt. Viktigast av allt måste ändå vara frågan hur man planerar att förhindra att svenskar indirekt stöder Ryssland.
Fru talman! Tack för inlägget, Mikael Eskilandersson! Det gläder mig att vi verkar vara överens om att vi ska sluta importera rysk energi, särskilt eftersom Sverigedemokraterna har en historia av Putinvurmande under många år. Jag gläder mig åt att vi nu ser en förändring i Sverigedemokraternas beteende i detta. Jag hoppas att det är genuint och kommer att hålla i sig. För Sveriges och regeringens del är det jag nämnde, nämligen flexibilitet, väldigt viktigt. Den här typen av förslag som kommer från EU måste kunna implementeras på ett flexibelt sätt utifrån medlemsländernas möjligheter och förutsättningar. Om det inte är lönsamt att sätta solpaneler på ett visst sätt uppfyller det ju inte den ekonomiska lönsamhet som jag pratade om - eller hållbarhetslönsamheten, om det är så att den som vill installera solpanelerna inte är beredd att stödja en viss leverantör från ett visst land. Jag konstaterar dock att världen inte står still. Det är inte så att allting är statiskt. Som före detta entreprenör och företagare är jag fullt medveten om att en ökad marknad i Sverige faktiskt kan innebära ökad produktion av olika lösningar i Sverige. Att situationen på marknaden ser ut som den gör i dag, det vill säga att många produkter - faktiskt inte bara solpaneler - tillverkas i Indien eller Kina, innebär inte att det kommer att vara så för evigt. Det enda vi kan veta med säkerhet är att det skulle göra det svårare både för Europa och för Sverige om vi lät bli att göra någonting bättre och lät bli att göra en förändring som innebär att vi använder energin på ett bättre och smartare sätt. Därför ser vi att det finns en möjlighet här. Jag skulle även vilja inbjuda Mikael Eskilandersson att se över årets Solenergipristagare, som nu planerar att installera en anläggning i Piteå, det vill säga i norra Sverige. Jag är uppvuxen i Norrbotten, så jag vet att det finns midnattssol och en massa annat där, men man räknar nu med att tack vare solreflexerna i snön kunna få en adekvat produktion av el även under vinterhalvåret. Detta ska dessutom göras på en bondgård där man ska kunna ha skördetröskor, traktorer, kossor och annat som finns på en bondgård. Precis på samma sätt som att världen förändras och teknikutvecklingen går oerhört snabbt skulle jag alltså säga att det kan vara så att även teknikutvecklingen för solpaneler går snabbt. Vi kommer kanske att se nya lösningar - kanske till och med svenska lösningar, som den jag nämnde gällande årets Solenergipristagare. Men jag blir fundersam: Är det inte så att SD i grunden är emot förnybara källor som sol och vind? Det har vi nämligen märkt flera gånger; det är den ena protesten efter den andra mot att just förnybara kraftkällor skulle vara hållbara eller bra att använda. Jag blir alltså fundersam. Är det inte så att SD egentligen är emot dessa kraftslag, snarare än att det handlar om andra saker? Jag ser nämligen en stor möjlighet för svensk industri att ta en stor och viktig plats i produktionskedjan när vi ökar vår användning av förnybara energikällor.
Fru talman! Jag börjar där Khashayar Farmanbar började. SD har aldrig någonsin varit Putinvurmare, och jag förstår egentligen inte att man påstår att det finns kopplingar. Kopplingen är ju svagare mellan Sverigedemokraterna och någon eventuell kommunism än vad den är mellan Socialdemokraterna och kommunismen. Vi är ett konservativt nationalistiskt parti; det finns ingen i SD som säger "Jag tycker att det är bra att vara konservativ, och jag gillar ju Sverige och så - men lite kommunistdiktatur kanske jag ändå tycker är bra!" Det där är alltså lite tramsigt. Socialdemokraterna står i så fall betydligt närmare det ryska styret. För att gå tillbaka till ämnet: Jag förstår fortfarande inte på vilket sätt det blir bättre om vi låter Kina tillverka solceller med hjälp av rysk energi. Helt plötsligt tycker vi alltså att det är okej att våra pengar bidrar till den ryska invasionen av Ukraina - så länge vi inte har köpt något direkt till Sverige eller EU. Det är okej när det går via Kina. Jag vet inte hur det är med de solceller som nu sätts upp i Piteå, men jag misstänker att de också är tillverkade i Kina. Det är nämligen Kina som är den stora exportören av solceller. Det är inte så att det står en massa fabriker färdiga för att tillverka solceller i Sverige. Vi har också en problematik i det att vi inte har tillgång till material på samma sätt som Kina har, så det är inte heller särskilt lätt att starta någonting i morgon. Det är inte heller så att det finns några planer för detta - det finns inga utbyggda planer från den svenska regeringen på att det ska börja tillverkas solceller i stora mängder i Sverige. Regeringen vill dock tvinga alla att köpa solpaneler som i huvudsak produceras i Kina i dag, och de produceras med hjälp av fossil energi från Ryssland. Från EU-håll kallar man planen REPowerEU, men ett bättre namn skulle troligen vara REPowerRussia, för det är ju faktiskt det vi gör. Jag tycker att det är en rimligare hållning att säga nej till att ge Ryssland den inkomsten, som de får indirekt via Kina. Vi måste klara av att tänka i det ledet. Min frågeställning utgick egentligen från kravet på byggnader och bostäders utformning och det faktum att det kommer att bli mycket dyrare att bygga i Sverige eftersom vi måste anpassa oss till de här kraven. Det var också därför jag ställde frågan till Johan Danielsson, för att jag ville ha det här till mer av en debatt om hur våra byggnader ska se ut framöver. Det står inskrivet i REPowerEU att byggnaderna ska anpassas så att solcellerna kan få maximal effekt, vilket innebär att varenda byggnad kommer att se lite speciell ut. Man hävdar att detta skulle vara en energifråga, men jag har svårt att se att det är någon större energifråga i de norra delarna av Sverige. Det innebär nämligen att man i så fall måste hålla panelerna snöfria. Från november till januari har man dessutom i princip ingen produktion alls - det räcker inte med reflektion från snön, för det finns ingen sol från början. Däremot borde man verkligen fundera över om det är värt pengarna att lägga så mycket extra på att sätta solceller på bostadshus. Vem ska egentligen betala det? Det blir ju de som bor i husen som får betala via högre hyror. Då räcker inte den enda bostadspolitik som regeringen har, det vill säga subventioner av hyreslägenheter eller hyreshus. Det är ju i praktiken den enda bostadspolitik man bedriver.
Fru talman! Sverigedemokraternas Rysslandskopplingar är ju relativt välkända och väl debatterade, så låt mig inte uppehålla mig längre vid dem. Jag noterar dock att det är spännande hur svaret på detta ges. Jag undrar hur Mikael Eskilandersson har tänkt sig att svensk industri - svensk solindustri eller förnybar energiproduktionsindustri - ska få fler kunder genom att ingen ska köpa. Jag hör inget förslag från Mikael Eskilandersson. Han hade kunnat säga att vi inte ska köpa solpaneler som är tillverkade i Kina med rysk olja. Det hade varit ett förslag som han hade kunnat lägga fram och debattera i denna kammare, men det är inte det jag hör. Jag hör: Nej till sol! Från hans kollega hörde jag tidigare i dag: Nej till vind! Jag hör: Nej till sol och vind! Jag hör inte: Nej till Kina! Jag hör inte: Nej till Ryssland! Sedan kläs det in i Ryssland eller Kina. Jag konstaterar också att betydligt fler länder än bara Kina tillverkar paneler, även om Kina mycket riktigt är den största tillverkaren. Indien är inte särskilt långt därifrån, och det finns fler länder som är på gång. Sverige skulle kunna vara ett av dem. När det gäller byggnadernas utseende - jag vet att detta är viktigt för interpellanten - behöver avståndet mellan interpellanten och regeringen inte nödvändigtvis vara så vansinnigt stort. Regeringen verkar för flexibilitet vid genomförandet av detta utifrån ekonomiska perspektiv där det är lönsamt att sätta upp dessa solpaneler, så att det över tid faktiskt drar ned kostnaderna för dem som bor där, eller där det är samhällsekonomiskt effektivt att sätta upp dem utifrån medlemsstaternas förutsättningar - det kan handla om geografiska förhållanden eller andra väderförhållanden. Det kan också ske utifrån andra perspektiv, till exempel kulturhistoriska värden eller andra värden som finns och som påverkar hur det hela ska utformas. Jag hör inte några konkreta förslag där heller. Jag hör bara: Nej till sol och vind! Detta gör man i stället för att, som den svenska regeringen gör, jobba för flexibilitet så att Sverige kan göra det här på ett bra sätt och trycka ned elkostnaderna för elkonsumenterna och samtidigt kan göra det som är ekonomiskt lönsamt och hjälpa svensk industri på sikt. Apropå kommentaren om solpaneler i norra Sverige skulle jag verkligen vilja bjuda in Mikael Eskilandersson för att prata med årets Solenergipristagare om hur de har tänkt med vertikalställda solpaneler i nord-sydlig riktning, så att de både får morgonsol österifrån och kvällssol västerifrån, och hur solreflexerna i marken även under vinterhalvåret ska kunna hjälpa. Det är inte regeringen som har sagt till dem att göra det. Det är inte mitt parti som har sagt att det här är jättebra eller jättedåligt, utan det är en teknikneutral och affärsmässigt lönsam verksamhet som de bedriver. Men till skillnad från Mikael Eskilandersson och Sverigedemokraterna är inte mitt parti eller regeringen motståndare till sol och vind, så vi tänker inte förbjuda detta. Vill de investera i det är de välkomna att göra det.
Fru talman! Jag ska inte ifrågasätta Khashayar Farmanbars hörsel, men jag inledde i princip mitt anförande med att säga att inte en enda krona borde gå till Ryssland, varken direkt eller indirekt. Sverigedemokraterna vill se en fungerande bostadspolitik i hela landet. Eftersom större delen av befolkningen vill äga sitt eget boende och många drömmer om att bo i eget hus är det givetvis någonting som vi politiker måste lyssna på. Onödigt krångel - i detta fall att i hela landet ha krav på att man ska sätta solpaneler på byggnader - är exempel på hur fel det kan bli när politiker som är långt ifrån verkligheten förvandlar bostadsbyggandet till plakatpolitik. Man förenklar inte byggprocessen med nya krav utan genom att minska byråkratin. Vi behöver revidera strandskyddet på riktigt, minska riksintressena och förenkla byggprocessen. I vårt Sverige ska människors önskan om ett eget tryggt boende vara nåbar. Därför vill vi införa startlån för unga och fördelaktigt bosparande. Regeringens politik på bostadsområdet har hittills mest varit skadlig, men med rätt åtgärder kan vi återskapa tryggheten på bostadsområdet och få en bostadsmarknad som bättre motsvarar efterfrågan. I höst kommer väljarna att få välja vilken bostadspolitik de vill se. Vill de se subventioner eller en riktig politik som faktiskt förenklar för människor?
Fru talman! Jag konstaterar att Mikael Eskilandersson började prata om andra ärenden än det som berör just denna interpellation. Det är väldigt välkommet att han får göra så i kammaren. Jag konstaterar dock att väljarna när de går till val denna höst kommer att välja mellan å ena sidan ett parti som är berett att ta ansvar för Sveriges energiförsörjning och se till att vanliga hushåll och vanligt folk får lägre elpriser, att Sveriges industri får bättre kraft och kan anställa fler samt att Sverige får större självständighet och större styrka och å andra sidan en politik som bygger på motsättningar och på att föredra käbbel framför gemensamt ansvarstagande.